Herr talman! I år liksom tidigare år har det från högerhåll väckts motioner med yrkande om sänkning av statsbidraget till den allmänna sjukförsäkringen. Motionärerna föreslår en sänkning från nuvarande 40 till 36 procent. Härigenom skulle en besparing på 45 miljoner kronor göras i statens utgifter. Motionärernas och reservanternas avsikt är inte att höja försäkringsavgifterna eller att minska kassornas utbetalningar; det vill jag starkt poängtera. eftersom man ständigt och jämt söker misstänkliggöra högerpartiet på den punkten. Under 1960-talet har fonderna vuxit kontinuerligt. Visserligen redovisar kassorna under åren 1965 och 1966 ett underskott på sammanlagt 3,6 miljoner kronor, men enligt uppgift kommer det underskottet att för 1967 förbytas i ett stort överskott. Siffran 75 miljoner kronor har nämnts i detta sammanhang. Försäkringskassornas obligatoriska fonder — jag talar nu uteslutande om dessa fonder — uppgick totalt vid 1966 års slut till 611,8 miljoner kronor. Dessa fonderade medel skall ju tjäna såsom en buffert inför påfrestningar, som försäkringskassorna kan råka ut för i form av epidemier av svårare slag. Vi anser på vårt håll att den höjd som fonderna nu har nått är fullkomligt tillräcklig. Vi har väl ändå genom vår höga standard på hälsooch sjukvården nått därhän att vi inte behöver riskera att råka ut för farsoter liknande digerdöden. Jag vet att man på sin tid gjorde den bedömningen att fondbildningen borde nå en nivå, som motsvarar ungefär ett års intäkter av avgifter. Detta uttalande gjordes av socialförsäkringsutredningen år 1952 och kan väl knappast vara relevant år 1968. Jag tycker att det är otillfredsställande att det i lagen om allmän försäkring inte anges några närmare regler om vad som avses med dess uttryck »erforderlig fondering». Andra lagutskottet anför i år liksom förra året att det anser ökningen av fonderna vara måttlig. Därom har vi alltså olika meningar. Jag tycker för min del att det vore på tiden att en undersökning genomfördes för att ge riksförsäkringsverket, som ju har att fastställa försäkringsavgifterna, mera preciserade riktlinjer för vad som i dagens läge kan anses vara erforderlig fondbildning. Såsom läget nu är har verket fullständig frihet att tolka detta begrepp. För vår del anser vi att fondbildningen, om den över huvud taget skall fortgå, kan ske i betydligt mindre utsträckning än för närvarande. Om så blir fallet, herr talman, finns det också möjlighet att utan avgiftshöjningar sänka statsbidraget. Avslås reservationen även i år, måste vi väl undersöka på vilka vägar vi skall kunna nå det åsyftade resultatet. Möjligen behöver systemet konstrueras om och nya principer för avgiftsbestämningen tilläm pas, dock inte -— jag upprepar det ånyo — så att avgiftshöjningar blir följden. Ja, denna fråga här debatterats i kammaren under en följd av år, och jag finner det därför inte nödvändigt att ytterligare argumentera för den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 5, utan ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill först till alla delar instämma i det anförande som fröken Wetterström har hållit. Såsom motionär i denna fråga vill jag emellertid göra några ytterligare kommentarer. Vid första påseendet verkar ju förslaget att sänka statens bidrag till en del av sjukkassornas kostnader för sjukvården vara en enkel åtgärd. När man tränger något djupare in i problemet finner man dock, att sjukförsäkringssystemet liksom de flesta av våra sociala system är utomordentligt komplicerat. Gör man sig besväret att tränga in i denna materia finner man också att motionärerna har visst fog för sitt påstående att statsbidragsandelen kan sänkas. Vi har i Sverige 27 olika försäkringskassor. Det står visserligen i reciten att det finns 28 försäkringskassor, men enligt uppgifter som jag fått från riksförsäkringsverket helt nyligen lär det endast vara 27. Jag vet inte vem som har rätt och vem som har fel därvidlag. De 27 försäkringskassornas fonder varierar sinsemellan mycket starkt — alltifrån 4 miljoner kronor upp till in emot 70 miljoner kronor. Men denna variation i fondstorleken för de olika kassorna försvårar ju ingalunda realiserandet av en generell bidragssänkning. Som kammarens ledamöter vet är den statliga bidragssatsen nu för varje år 40 procent av försäkringskassans utgifter för sjukvårdsersättning , grundsjukpenning, barntillägg och moderskapspenning. Bidraget är generellt och utgår - enligt samma grunder oavsett kassornas inbördes ekonomiska status. Rent praktiskt klarar man nu den ekonomiska sidan av saken medelst en avräkning av de statliga förskotterade medlen, och i övrigt sker det ett centralt utiämningsförfarande, så att ingen sjukkassa blir lidande, oavsett fondstorleken. Som fröken Wetterström sade var det i början av 1950-talet som man — i förarbetena till lagen om allmän försäkring — kom fram till den diffusa benämningen = »erforderlig fondering». Systemet har utvecklat sig så att ungefär ett års egenavgifter skall vara fonder — det är ungefär 1,25 miljard. Detta bedöms på många håll som en mycket stor fondering. Tillväxten av sjukförsäkringsfonderna = tillsammantagna har de sju senaste åren varit cirka 50 miljoner kronor per år, och det tycker vi är en mycket kraftig ökning, som skulle motivera en sänkning av statsbidraget. Vid behandlingen av motionsparet i andra lagutskottet har man enligt min mening något ensidigt uppehållit sig vid enbart den obligatoriska sjukförsäkringsfonden. Att skilja denna från den allmänna sjukförsäkringsfonden kan sägas vara bokföringsmässigt riktigt, men i praktiken sker det en samverkan mellan dessa två fonder, som gör det nödvändigt att se dem i ett sammanhang. Enligt de uppgifter jag bar fått finns det inga vattentäta skott mellan den obligatoriska sjukförsäkringsfonden och den allmänna sjukför säkringsfonden. Fonderna är alltså inte specialdestinerade till vissa områden utan fyller samma mission, och därför måste båda tas med i resonemanget. Den obligatoriska sjukförsäkringsfonden består huvudsakligen av egenavgifter — man betalar själv — medan den allmänna sjukförsäkringsfonden huvudsakligen består av arbetsgivaravgifter. För närvarande betalar arbetsgivarna 2,6 procent på alla arbetsinkomster upp till 7,5 gånger basbeloppet — alltså i dag cirka 43 500 kronor — i arbetsgivaravgift till sjukförsäkringen. Av dessa 2,6 procent är 7/24 eller 0,7 procent destinerade till sjukvårdsförsäkringen. Dessa pengar går i första hand till läkemedelsrabatterna; de är för övrigt helt finansierade av avgifter och graverar sålunda inte fonderna på något som helst sätt. Resten av arbetsgivaravgifterna — alltså 19/25 — skall användas till att täcka 75 procent av de anställdas tilläggssjukpenningsutgifter både vid sjukdom och vid havandeskap. De återstående 25 procenten, som alltså inte täcks av arbetsgivaravgiften, betalar de anställda själva. Det är huvudsakligen dessa medel som förs till den obligatoriska sjukförsäkringsfonden, och <utskottsmajoriteten uppehåller sig enbart vid denna del. Detta är inte riktigt korrekt. Eftersom 19/55 av arbetsgivaravgifterna skall täcka samma kostnader i sjukförsäkringen som de anställdas egenavgifter bör man behandla båda fonderna i ett sammanhang. Avsättningarna till den allmänna sjukförsäkringsfonden har stigit mycket kraftigt under de senaste åren. Under budgetåret 1965/66 gjordes två avsättningar till fonden — år 1965 avsattes 18 miljoner kronor och år 1966 avsattes 54,5 miljoner kronor. Frågan är komplicerad, eftersom avsättningen till fonderna släpar efter två år, precis som B-skatten. Avsättningarna under 1965—1966 avser alltså under 1963— 1964 inbetalda avgifter. År 1966—1967 — alltså av avgifter som betalades år 1965 — gjorde man en ny avsättning till den allmänna sjukförsäkringsfonden på 28 miljoner kronor. Vi kommer enligt beräkningar att i år avsätta ytterligare 6 miljoner kronor, vilket avser 1966 års arbets sivaravgifter. Till dessa 6 miljoner kronor får man lägga 20 miljoner kronor i ränteinkomster, varför avsättningen i stället blir 26 miljoner kronor. Detta innebär att den allmänna sjukförsäkringsfonden är uppe i rätt ansenliga belopp. I utskottsreciten anger man beloppet till 390 miljoner kronor, men enligt senaste uppgifter från riksförsäkringsverket uppgår de fonderade medlen till 416 miljoner kronor, alltså en något högre siffra. Det är också på sin plats att påpeka att arbetsgivaravgifterna höjdes från 1,5 till 2,6 procent den 1 januari 1967. Det finns utomordentligt starka skäl att förvänta sig att överföringarna till den allmänna sjukförsäkringsfonden kommer att bli stora även i fortsättningen, när 1967 års avgifter slår igenom år 1969. Man måste också ta med räntorna på dessa fonder i bilden. Det verkar, herr talman, som om den allmänna sjukförsäkringsfonden skulle avhända sig en del av sina räntemedel. Om man studerar bokslutet finner man nämligen att tillgångarna i sjukkassornas fonder är placerade på olika sätt — de finns upptagna som kontanter, som medel på postgiro och i banker samt som medel placerade i fastigheter. Det finns obligationer för 70 miljoner kronor och inteckningar för 3 miljoner kronor. Sjukkassorna lånar tydligen ut medel till kommunerna, ty det finns även kommunlån upptagna till 14 miljoner kronor. Utöver detta finns det en stor post på 345 miljoner kronor, bokförd som fordran på statsverket. Jag vågar inte ta ställning till hur detta fungerar. Jag begär inte heller att utskottets ärade talesman skall förklara de 350 miljo nerna, men det skulle vara intressant att veta hur de kommit att placeras där och om det betalas någon ränta på dessa pengar eller om detta är en dold beskattning via sjukförsäkringsavgiften. Jag vågar inte med bestämdhet uttala mig om detta, utan skulle gärna vilja ha en närmare förklaring. Herr talman! Ytterligare en justering av en siffra i utskottsutlåtandet. Där sägs att 1966 års bokslut visar ett underskott på 0,1 miljon kronor. Enligt riksförsäkringsverkets senaste uppgift är det inte ett underskott på 100 000 kronor utan ett överskott på 11 miljoner kronor för år 1966. Det innebär alltså att slutsiffran 611 miljoner kronor i fonderna för den obligatoriska sjukförsäkringen i stället skall vara 623 miljoner kronor, detta nämnt som en upplysning till utskottets ärade talesman. Herr talman! Detta är en komplicerad fråga, som det inte är alldeles enkelt att utreda på en kaffekvart. Jag har dock gjort ett litet försök att tränga in i problematiken och finner mig därvid styrkt i min uppfattning. Jag instämmer "därför i fröken Wetterströms yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Reservanternas yrkanden utgår från ett motionspar från högern om en sänkning av statsbidraget till sjukkassorna med 4 procent, vilket skulle innebära en årlig besparing för statskassan med cirka 45 miljoner kronor. I stort sett är detta kanske riktigt, men jag vill kraftigt understryka att om man gör en sådan besparing, överflyttar man motsvarande kostnader på försäkringstagarna i form av avgifter; därom är det ingen diskussion. Man kan givetvis ha delade uppfattningar om hur stor avgiftsfinansieringen skall vara. Vi som representerar utskottsmajoriteten har ansett den nu gällande kostnadsfördelningen mella. staten och försäkringstagarna vara riktig. Vi stöder oss i detta fall på att fonderna inte har vuxit nämnvärt under senare år. År 1965 visade fonderna för den obligatoriska sjukförsäkringen ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Herr Ringaby hävdar nu att den uppgift om ett underskott på 100000 kronor, som i utskottsutlåtandet redovisas för år 1966, inte är fullt just. I stället skulle det vara något litet överskott. Jag kan inte på något sätt bestyrka detta. Utskottet bygger sin redogörelse på de uppgifter vi har fått från riksförsäkringsverket. Om dessa skulle vara felaktiga, är det möjligt att herr Ringaby har rätt, men det spelar ingen egentlig roll för vårt ställningstagande. I varje fall är det ett faktum att fonderna under de senaste åren har visat en tendens att stå stilla. Statsbidraget är dessutom så konstruerat att det ej ökar fondbildningen, och det är det viktiga i detta sammanhang. Statsbidraget utgår nämligen på det belopp som utbetalas, inte på det som inflyter i avgifter eller i annan form. 1966 års riksdag sänkte statsbidraget från 50 till 40 procent, och det medförde en avgiftshöjning som till större delen måste betalas av de sjukförsäkrade. Arbetsgivarnas tillskott till den del av sjukförsäkringen vartill statsbidrag utgår höjdes också från 1,5 till 2,6 procent. Att man nu skulle kunna sänka statsbidraget utan sådana följder ter sig fullkomligt obegripligt. Det finns därför, herr talman, ingen anledning att föra någon lång debatt. Vi i utskottsmajoriteten anser oss ha alla argument på vår sida. Reservanterna, som har talat här tidigare, har påpekat vissa brister i utformningen av reglerna, varför de ansett att bl.a. en översyn av dessa behövde företagas. Det kan väl hända att det finns vissa brister, men jag tycker ändå att motionärerna först borde ha tagit upp detta krav i sin motion och att reservanterna varit skyldiga att ta med det i reservationen, om de tänkt tala för det här i kammaren.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

Herr talman! Uppfattningen om vilken rumstemperatur som kan anses vara lämplig är individuell och varierar alltså hos olika människor. Dessutom bör rumstemperaturen växla under dagen och under natten. Vidare beror det ofta på den boendes ålder vilken temperatur som krävs. Barn och gamla människor, särskilt de som tillbringar större delen av sin tid i en lägenhet, behöver varmare bostäder än andra. Det har förekommit många tvister om bostadsuppvärmning.

Det är från denna utgångspunkt jag väckt en motion om att i hälsovårdsstadgans 16 8 borde införas en bestämmelse, som fastställer en rimlig rumstemperatur under såväl natt som dag. Jag väckte denna motion för tre år sedan. Den avstyrktes även då av utskottet med ungefär samma motivering som nu; det var inte nödvändigt att införa denna bestämmelse i hälsovårdsstadgan. Emellertid gjorde medicinalstyrelsen en rekommendation, i vilken man föreslog nya normer. Det är klart att detta halva tillmötesgående var en framgång, men det vore nog rimligare, om man hade handlat i överensstämmelse med motionens yrkande. Jag beklagar därför utskottets negativa hållning till detta förslag och vill yrka bifall till motionen.

Om man sitter och huttrar i en kall lägenhet som håller en temperatur på omkring 18 grader eller därunder, tror jag inte det spelar någon roll om man råkar tillhöra vänsterpartiet kommunisterna eller om man är högerman. Det kan verka egendomligt, menar jag, när jag i denna fråga har samma uppfattning som herr Jansson, fastän vi tillhör väsensskilda partier, att jag inte stött honom genom en motiverad reservation. Det ligger kanske någon grads skillnad i våra uppfattningar, men då tänker jag enbart på grader Celsius. Anledningen till att jag inte stött herr Jansson med en motiverad reservation är helt enkelt att jag när reservationen skulle avlämnas befann mig i mitt eget landsting som då hade sammankomst. Alltjämt anses det tillräckligt med de råd och anvisningar som dåvarande medicinalstyrelsen = utfärdade 1966. Egentligen är det ganska festligt att läsa vad som står skrivet: »En inomhustemperatur på + 18 till + 22? Celsius under dagen anses i allmän bäst befrämja välbefinnande och arbetsförmåga.» Då vill jag, herr talman, inom parentes gärna säga att jag tror att välbefinnandet och arbetsförmågan bl a. i denna kammare säkerligen skulle ökas avsevärt om temperaturen vore litet mera tillfredsställande. Kanske är gradantalet normalt. Jag vet ingenting därom, eftersom jag bland de lösa inventarierna här i kammaren inte funnit några termometrar. Men ett vet jag; det är ofta kallt och det blåser så att papperen på pulpeten flaxar. Jag tror att detta är en av de ännu inte redovisade orsakerna till att en stackars ledamot av denna kammare då och då nödgas fly från sin bänk för att söka lä, vilket försämrar statistiken över de under debatterna närvarande. Detta är, som bekant, ett kärt ämne för både radio och TV, inte minst för TV. I medicinalstyrelsens råd och anvisningar anges att en acceptabel minimigräns för uppvärmning av bostadsrum i regel är en temperatur av under dagen minst 18 grader och under natten minst 16 grader. För åldringar, vissa långtidssjuka och personer med nedsatt vitalitet erfordras mången gång, sägs det, en eller. annan grad högre medeltemperatur. När man själv anser sig frisk och arbetsför är det faktiskt ganska deprimerande att känna att man kanske ändå tillhör dessa kategorier, eftersom man fryser när man sitter hemma vid sitt skrivbord trots att man har en rumstemperatur på 17—18 grader. Då man bedömer denna fråga bör man ta hänsyn till just de människor som det talas om i dessa råd och an visningar: de gamla, sjuka och stillasittande som. behöver en högre rumstemperatur. I många lägenheter är temperaturen faktiskt inte tillfredsställande. Jag hör ingalunda till dem som i tid och otid vill att lagar skall stiftas. Vi bör enligt min mening så långt som möjligt träffa överenskommelser på frivillighetens väg. I detta fall tror jag dock att det skulle vara bra om bestämmelser infördes i hälsovårdsstadgan. Detta skulle ha en helt annan psykologisk verkan än om fastighetsägarna bara har att följa råd och anvisningar. En sådan lösning tror jag vore lycklig. Därför instämmer jag i herr Janssons yrkande.

Herr talman! Som redan framhållits behandlades 1965 en liknande motion som den vi nu diskuterar. Både medicinalstyrelsen, Hyresgästernas riksförbund och Sveriges fastighetsägareförbund avstyrkte motionen; man fann det inte nödvändigt att i hälsovårdsstadgan införa minimitemperaturer. Inte heller andra lagutskottet ansåg det påkallat att i hälsovårdsstadgan införa detaljerade bestämmelser om värmegrad för bostadslägenhet. Utskottet framhöll att eftersom flera faktorer, bl.a. luftens fuktighet, inverkade vid bedömningen av lämpligt gradantal ansåg man det inte lämpligt att frågan reglerades lagstiftningsvägen. Om man, som fröken Wetterström tycks göra, upplever luftväxlingen i denna lokal som ett drag och tycker att det därför blir för kallt, visar det att man har anledning att ta mera hänsyn till sådana faktorer än ange en bestämd grad i hälsovårdsstadgan. Andra lagutskottet skrev också 1965 att det nuvarande systemet att i medicinalstyrelsens råd och anvisningar ge mera preciserade föreskrifter såvitt utskottet kunde bedöma fungerade tillfredsställande. Utskottet vidhåller sin tidigare ståndpunkt, och jag yrkar bifall till andra lagutskottets hemställan.

Då ligger det naturligtvis i fastighetsägarens intresse att hålla en låg temperatur för att därigenom spara på utgifterna. Med ett exklusivekontrakt får hyresgästerna betala värmekostnaden utöver den fastställda kallhyran. Flertalet av hyresgästerna har exklusivekontrakt, och därför är frågan inte så stor som man vill göra gällande, även om jag vill erkänna att den kan vara ett problem för en del.

I allmänhet brukar därvid hyresgästerna vända sig till hyresgästföreningen på platsen och förhandlingar inledes då mellan organisationerna på fastighetsmarknaden.» Jag har velat erinra om detta yttrande, som Sveriges fastighetsägareförbund avgav 1965.

Men var felet än ligger, så borde det vara fastighetsägarens skyldighet att rätta till det hela, så att det blir tillfredsställande temperatur. Det är helt. naturligt att så inte kan ske så länge vi har hyresregleringen: och fastighetsägarna inte har råd att vidta de förändringar som behövs. För mig är det fullkomligt likgiltigt om man fryser i ett privatägt hus eller i ett kooperativt. Det är människorna det gäller, och jag tror inte att vi kommer åt detta problem bara genom att hänvisa till att man inte funnit några olägenheter. Om man gjorde en gallupundersökning i denna fråga, tror jag att många skulle instämma med mig.
Herr talman! Jag tillåter mig notera att önskan att ha hygglig värme i lägenheterna går över partigränserna och inte bestäms av den partibok man har, och det är ju glädjande. Att sedan de som talat för "denna motion skiljer sig många grader politiskt är en helt annan sak. Fru Skantz erinrade om att Hyresgästernas riksförbund tidigare hade avstyrkt denna motion. Det är riktigt, men det är samtidigt mycket beklagligt, eftersom Hyresgästernas riksförbund vet att många hyresgästföreningar agerat i dessa frågor. utan att nå någon framgång. I sitt uttalande betonade Hyresgästernas riksförbund, att en stor del av bostadsbeståndet nu var kommunalt eller kooperativt och att man i dessa fastigheter höll goda värmegrader. Emellertid stämmer inte heller det alltid. Att däremot Sveriges fastighetsägareförbund inte ansåg att det var något problem tycker jag nog går helt in i bilden. För fastighetsägarna är detta inte något stort problem, utan det är för hyresgästerna som det är ett problem. Argumentet om luftens fuktighetsgrad är inte alls relevant i detta sammanhang. Visserligen har vi en mycket omfattande miljöförstöring, men så länge man kan öppna ett fönster i varje fall i tron på att få in något friskare luft — det är ju inte alltid man får det — så finns ju den möjligheten om man tycker att det är litet för varmt i lägenheten. Men är det för kallt är det väldigt svårt att själv lösa frågan.

Herr talman! Till fröken Wetterström vill jag säga att Hyresgästernas riksförbund inte företräder fastighetsägare. Förbundet avstyrkte motionen 1965, och det gjorde också medicinalstyrelsen. Man vill alltså inte ha in dessa bestämmelser i stadgan utan man vill ha dem i medicinalstyrelsens råd och anvisningar. Beträffande det gradantal som här har nämnts vill jag säga att om en hyresgäst har det så besvärligt som här har skildrats, är det väl naturligt att hyresgästen ber hälsovårdsnämnden komma och kontrollera temperaturen.
Herr talman! Som en bestyrkande illustration till vad herr Jansson sade i sitt första anförande vill jag meddela kammaren att min gamle far, som levde då detta sekel befann sig i tonåren, hade den bestämda principen att det aldrig fick vara mer och inte heller mindre än 16 grader i huset. Biev det mer gick han och öppnade fönster. Jag säger inte att detta är ett efterföljansvärt exempel, men det bestyrker som sagt herr Janssons uttalande att smaken är olika. Jag vill emellertid också säga att det finns en risk att vi i detta civiliserade samhälle blir så noga med vår omgivning att vi till slut bara har en svärdsegg att balansera på. Blir det en grad för mycket så pustar vi av värme, och blir det en grad för kallt så darrar vi av köld. Detta är ett svaghetstecken, vi håller på att degenereras i många avseenden, även fysiskt. Jag har velat tillägga detta lilla element, herr talman, till debatten.

Herr talman! Jag vill bara meddela att vi inom hyresgäströrelsen mycket ofta sysslar med dessa frågor. Jag tror att det är ganska enkelt att lösa hela problemet förhandlingsvägen. Det är helt enkelt så att om man har exklusivekontrakt, det vill säga om hyresgästerna själva betalar värmen, så får man precis den värme man vill ha. Vi har i Malmö 95 procent exklusivekontrakt och har träffat överenskommelse med Fastighetsägareföreningen om 20 respektive 18 grader i lägenheterna, men om det behövs mer så är det ingen svårighet att ordna det. I Stockholm är förhållandet det motsatta; 95 procent av kontrakten är inklusive kontrakt och 5 procent exklusivekontrakt.

Herr talman! Vi har en föreningsrättslagstiftning i detta land som är effektiv och som är betydelsefull för alla slags föreningar, inte minst för fackföreningsrörelsen som också har vuxit sig stark och på ett effektivt sätt bidragit till stabiliteten på arbetsmarknaden, kanske på ett sätt som är unikt. Det är ett skydd som emellertid — trots att det i mycket stor utsträckning får anses vara tillfredsställande — ändå på en punkt är mindre tillfredsställande. Det ger ett effektivt skydd för dem som är anslutna till de stora organisationerna, men det har på flera områden visat sig ge ett mindre bra skydd för den som är ansluten till den mindre organisationen på arbetstagarsidan, nämligen SAC. Jag har tidigare tagit upp denna fråga i kammaren, nämligen för två år sedan, och då pekat på att SAC inte är representerat i arbetsdomstolen, vilket TCO och LO är, och att man då kan i arbetsdomstolen hamna i en situation, där medlem som är ansluten till SAC har ett mål, men där det i domstolen inte finns någon representant för hans organisation men väl för den organisation, som han kan befinna sig i konflikt med. Jag har också tagit upp en annan fråga tidigare, nämligen det s.k. mätningsmonopolet, d.v.s. de bestämmelser i avtalen som mer eller mindre direkt gör det omöjligt för SAC att delta i mätningar. I år har jag nöjt mig med att ta upp en tredje fråga — den var också uppe i motionen förra gången — nämligen de s.k. monopolklausulerna. Föreningsrätten innebär ett skydd för den anställde men inte för den arbetssökande. Den garanterar så att säga rätten att tillhöra en organisation men inte rätten att stå utanför. Det har lett till att en del kollektivavtal på vissa områden kan innehålla s.k. monopolklausuler, som innebär att en arbetsgivare kan avvisa en arbetstagare därför att han inte tillhör den avtalsslutande parten. Det är en monopolklausul som får sin praktiska konsekvens just för dem som är medlemmar i SAC:s olika organisationer. Vad beträffar Svenska arbetsgivareföreningens område — de avtal som gäller mellan företagare anslutna till SAF och LO — accepteras inte dessa monopolklausuler, men på den övriga delen av arbetsmarknaden kan det förekomma, inte minst när det gäller de kommunala bostadsföretagen. TCO sade i sitt remissvar, när denna fråga var uppe förra gången, att saken borde övervägas. Man tyckte inte att förhållandena i detta avseende var tillfredsställande och menade att denna sak borde beaktas, ifall det blir en allmän översyn av föreningslagen. Andra lagutskottet uttalade sig i samma rikt ning men avstyrkte ändå motionen. Jag har, herr talman, inget yrkande denna gång.

Jag tror inte att en sådan utvidgning av föreningsrätten skulle hota stabiliteten på den svenska arbetsmarknaden.
Herr talman! Det är riktigt att, som herr Ullsten redan har framhållit, denna fråga har behandlats tidigare ganska utförligt i riksdagen och eftersom herr Ullsten inte ställde något yrkande skulle jag egentligen kunna inskränka mig till att yrka bifall till utskottets förslag. Jag vill i alla fall göra ett par kommentarer, därför att jag tycker att den bild som herr Ullsten målade upp av förhållandena på arbetsmarknaden — jag förstår att han i stort sett syftar på byggnadsindustrin — är litet missvisande. Jag tycker att han överdriver, när han uppträder som talesman för SAC. Herr Ullsten har sagt att man kan träffa avtal med organisationsklausuler, som kommer att innebära nackdelar för vissa mindre starka organisationer, och i motionen har framhållits, att LO kan träffa sådana avtal. Jag skulle vilja fråga herr Ullsten: Vilket avtal har LO träffat med organisationsklausuler? Har det över huvud taget förekommit? Jag känner i varje fall inte till något sådant avtal. Det är nämligen fackförbunden som träffar avtal. Jag vet inte att LO över huvud taget har sanktionerat detta om organisationsklausuler. I varje fall har man inte såvitt jag vet träffat några avtal. Jag tror inte att dessa frågor är så kontroversiella numera. Det har ägt rum en uppmjukning. Det är riktigt att det finns organisationsklausuler inom byggnadsindustrin, men arbetsgivaren kommer nog sällan i kontakt med dessa problem. Han anställer väl förmannen, eller lagbasen som han kallas, och denne i sin tur tår in arbetskraft. är förmannen LO-ansluten blir det väl i första hand fråga om LO-anslutna medlemmar medan han om han är ansluten till SAC helt naturligt i första hand tar in arbetare tillhörande den organisationen. Laget skall ju fyllas med folk och förmannen fortsätter naturligtvis tills han har tillräckligt med gubbar i laget, oavsett vilken organisation de tillhör. Jag tror att denna fråga i regel löses så, att vederbörande går in i den avtalsslutande organisationen när han får ett arbete på en arbetsplats, och allt går nog på det hela taget ganska smidigt till. är han inte redan tidigare ansluten till organisationen ansluter han sig säkert då. Han kan ju inte heller anslutas utan att ett anställningsförhållande föreligger. Det är riktigt att när denna fråga var uppe 1966 behandlades en liknande motion men den var mycket mer omfattande. Det gällde som herr Ullsten framhöll också en del andra saker. Herr Ullsten har här påpekat att TCO ansåg att man skulle överväga en översyn av saken. Jag vill emellertid erinra om att både LO och Arbetsgivareföreningen avstyrkte. De tycker nog att de rådande förhållandena på arbetsmarknaden är rätt bra. Jag vill också tillägga att det enligt min mening inte finns någon särskild anledning att ömka just SAC, ty när denna organisation har ett avgörande inflytande ställer den minst lika stränga och bestämda villkor som en LO-ansluten organisation. Herr Ullsten sade att SAC har en rättsligt svagare ställning än de stora organisationerna, men på vilket sätt? Lagstiftningen är ju lika för alla organisationer men det är helt naturligt att denna lilla utbrytarorganisation, som ofta får åka snålskjuts på de övriga organisationernas bekostnad i fråga om arbetsvillkoren, inte har samma starka ställning på arbetsmarknaden. Den saken kan väl emellertid knappast klaras lagstiftningsvägen. Herr talman! Jag skall inskränka mig till detta och yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag utgår ifrån att varken herr Fredriksson eller jag uppträder i denna talarstol som partintressent. Jag talar inte som SAC-medlem — det är jag för övrigt inte — utan bara intresserad av vår föreningsrätt. Det är inget tvivel om att lagen avsiktligt är utformad så, att den ger ett sämre skydd för personer som är anslutna till SAC. Jag nämnde två exempel som jag inte har med i dag men som var med förra gången, nämligen arbetsdom I dag har jag tagit upp frågan om monopolklausulen. Det är riktigt att det inte är LO som sluter dessa avtal utan fackförbunden — det är möjligt att jag gjorde en felsägning därvidlag. Men detta ändrar ju inte på förhållandet. I dag kan man faktiskt med hot om arbetslöshet påverka en person att välja organisation och enligt min mening kan detta inte vara i linje med föreningsrättens anda. Det är också riktigt att det inte rör särskilt många människor, utan det är fråga om ett intresse för en liten organisation. Det är självfallet rätt få personer som berörs av förhållandet, men jag tycker inte att detta är ett skäl för oss att inte ta upp frågan. Snarare är det så mycket angelägnare att vi sysslar med spörsmålet och försöker att, så långt möjligt och så långt det är önskvärt med hänsyn till stabiliteten på arbetsmarknaden, skapa rättvisa mellan olika organisationer och en föreningsrätt som ger alla samma skydd, vare sig de tillhör den ena eller andra organisationen. Man borde också vid en översyn av föreningsrättslagen sträcka sig så långt, att den vidgas till att gälla inte bara skydd för anställda utan även för arbetssökande.
Herr talman! Jag vill säga till herr Ullsten att det nog inte är fråga om någon felsägning i detta fall, eftersom det står i motionen att LO har möjligheter att i sina avtal med arbetsgivarna införa klausuler av det slag det här gäller. I fortsättningen skriver motionärerna att lagstiftningen är diskriminerande för SAC-anslutna medlemmar, och det påståendet vill jag mycket bestämt bestrida. Lagstiftningen är lika för alla organisationer i det fallet. Att en organisation sedan inte i alla avseenden på grund av sitt fåtal medlemmar kan hävda sig i samma utsträckning som en större och kraftigare organisation går väl inte att komma till rätta med genom att ändra denna lagstiftning.

Herr talman! Förslaget om införande av provisoriska körkort har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Senast gjorde vi det under fjolårets riksdag. Därför finns det ingen anledning att nu ta upp någon större debatt i ämnet. Som motionär har jag emellertid begärt ordet nu för att poängtera denna frågas vikt och betydelse. I motsats till ledamöterna i tredje lagutskottet tror jag att ett införande av provisoriska eller s.k. interimistiska körkort skulle betyda avsevärda vinster från trafiksäkerhetssynpunkt och att de vinsterna mer än väl skulle uppväga kostnaderna för att införa ett sådant system. En förares lämplighet att köra bil torde inte framkomma förrän vederbörande kör i den reguljära trafiken, och utan tvivel tar det avsevärd tid innan en ny bilförare förvärvat den rutin och de erfarenheter som gör att hans duglighet som bilförare kan objektivt bedömas. Mot den bakgrunden ter det sig önskvärt att ha ett system, enligt vilket det definitiva avgörandet beträffande en persons lämplighet som bilförare inte behöver träffas förrän en tid efter det att utbildningen genomgåtts. Därför bör till en början endast provisoriska körkort utfärdas. Om det visar sig att den kör kortssökande under förslagsvis ett år har ådagalagt tillräckliga körkunskaper kan han sedan få definitivt körkort. Utskottet har avvisat tanken på provisoriska körkort bl.a. med hänvisning till den stora och komplicerade apparat som en sådan ordning skulle kräva. Enligt min mening är de riskerna avsevärt överdrivna. Ett system med provisoriska körkort borde kunna tillämpas med en förhållandevis enkel administrativ apparat genom att begångna trafikförseelser antecknas på det provisoriska körkortet. Vinsterna från trafiksäkerhetssynpunkt skulle som sagt bli stora och överväga de administrativa nackdelarna med systemet. Jag anser det vara lämpligt att trafikmålskommittén — som bl.a. har till uppgift att utreda frågor rörande körkortsindragningar även får i uppdrag att utreda frågan om provisoriska körkort. Det torde få anses som en rimlig begäran. Herr talman! Mot ett enhälligt utskott finner jag det dock nu vara meningslöst att yrka bifall till motionen II: 74. Jag har med det anförda endast velat ge min mening till känna.

Herr talman! Det är riktigt som utskottet skriver, att förslag om införande av provisoriska körkort både har diskuterats och avvisats av riksdagen — och om vilka frågor gäller inte det för övrigt? Jag och många med mig anser att provisoriska körkort skulle öka trafiksäkerheten. Jag bygger den uppfattningen på att statistiken över skadade personbilsförare i svensk trafik visar en markant topp under och omkring 20-årsåldern. De unga bilförarna är i allmänhet mycket skickliga — somliga av dem är t.o.m. utomordentligt skickliga — men de saknar erfarenhet. De är därför benägna att snabbt demonstrera sin körskicklighet. Sista delen av utskottets utlåtande innebär ett öppet erkännande av den problematik som jag påtalat i min motion. Den högre trafikolycksfallsbelastningen hos unga bilförare är ett faktum, vilket utskottet inte förnekar. Utskottet framhåller avslutningsvis att det förutsätter att den utredning, som statens trafiksäkerhetsråd framlagt, närmare övervägs av berörda myndigheter under det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. Också jag förutsätter detta, och vi får väl i framtiden se i vilken riktning dessa överväganden kommer att leda.

Herr talman! Såsom utskottet påpekat har denna fråga så sent som föregående år varit föremål för riksdagens behandling, varvid tanken på provisoriska körkort har avvisats.

Det skulle, såsom jag uppfattat saken, ligga närmare till hands att dra in de provisoriska körkorten än de definitiva körkorten. När två fordonsförare kolliderar är det ingalunda ovanligt att domstolarna lägger hälften av skulden på vardera parten. Detta har i varje fall förekommit och lär också i fortsättningen kunna förekomma.

Skall den som har ett provisoriskt körkort få detta indraget, medan den som har ett definitivt körkort skall få fortsätta att föra bil på våra vägar?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
Herr talman! Det domstolsförfarande, som herr Johansson i Torp har pekat på, tycker jag inte har någon relevans i förhållande till vad som avses med min motion. Vad jag har fäst mig vid och tycker är mycket allvarligt är det förhållandet, att statistiken över skadade personbilsförare i den svenska trafiken visar en mycket markerad topp under och omkring 20-årsåldern. Jag har menat att man kanske skulle kunna komma till rätta med detta problem genom införandet av ett provisoriskt körkort.
Herr talman! Jag vill fästa herr Johanssons i Torp uppmärksamhet på att alla körkort är mer eller mindre provisoriska. Vad vi föreslagit är ett obligatoriskt provisorium — d.v.s. föraren skall dokumentera sin lämplighet som bilförare och först därefter kunna erhålla ett definitivt körkort. Jag tycker det är en rimlig begäran, som utskottet kunde ha tillmötesgått, att trafikmålskommittén skall få i uppdrag att utreda frågan om införande av provisoriska körkort.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att gå in på förslaget om införande av provisoriskt körkort. Det betyder emellertid inte att jag är motståndare till tanken, utan tvärtom tycker jag det skulle vara förnuftigt att låta trafikmålskommittén utreda frågan.

I andra fall kan det vara så att domstolen först prövar förseelsen och länsstyrelsen i efterhand får dra in körkortet. Enligt mitt sätt att se är det inte riktigt att man sålunda i vissa fall drar in körkort utan att vederbörande haft möjlighet att föra talan inför domstol. En körkortsindragning kan ju ha mycket långtgående konsekvenser för den enskilde, som måhända är beroende av körkortet för sin utkomst. Det kan alltså gälla en hel familjs försörjning. Dessa ärenden bör prövas av domstol och inte på administrativ väg — i det senare fallet kan behandlingen bli mera subjektiv.

Herr talman! Jag instämmer till fullo med herr Börjesson i Falköping när han säger att alla körkort är mer eller mindre provisoriska. Just därför tycker jag det är riktigt att avslå herr Gustafssons i Borås motion.

Herr talman! I föreliggande utlåtande behandlas två motioner, I:699 och 11: 893. Motionärerna vill endast ha en liten ändring av 4 8. Lagen föreskriver nu att en kommun har tre månaders tidsfrist att göra sin rätt gällande. Vi vill ha denna tid ändrad till 30 dagar. Det har frågats varför man behöver ändra nu. Vi har i motionerna försökt klargöra att tre månader är en onödigt lång tid. Vi anser att det är fullt tillräckligt med 30 dagar, därför att det annars kan medföra en hel del besvärligheter för köparen. Om vi antar att ett par unga människor beslutar sig för att köpa ett jordbruk och ett avtal upprättas i mitten av januari, finns det nu risk för att kommunen kan göra sin rätt gällande ända till mitten av april. Vi anser att detta är felaktigt. Om man ändrar tiden till 30 dagar, kan vederbörande tillträda sin egendom i mitten av mars som tanken var från början. Det sägs att kommunerna behöver ha tre månaders tidsfrist. Jag tror inte på detta. Såsom varande gammal kommurnalman vet jag att en kommun måste ha så pass mycket reda i sin markplanering att den har mycket god tid på sig när den får 30 dagar till sitt förfogande. Om en kommun inte har någon plan, har den sig själv att skylla. Ett sådant här beslut kan dessutom senare överklagas. Den som eventuellt har tänkt förvärva en fastighet i år kan således kanske inte få göra det förrän nästa år, om han ens får det då — det vet man ingenting om. Man vill vänta och se; några olyckor har hittills inte inträffat. Jag har den uppfattningen — såväl kommunalt som rikspolitiskt — att man inte behöver vänta på att olyckor skall inträffa. Man kan försöka förebygga sådana, det är en god insats det också. Jag ber, herr talman, att med detta korta inlägg få yrka bifall till motionerna I: 699 och II: 893.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille glömmer bort en sak, nämligen att kommunerna inte så enkelt kan fatta beslut när det gäller inköp av mark. Fastighetsnämnden måste ansöka om medel hos drätselkammaren, och så betydelsefulla frågor måste också avgöras av stadsfullmäktige eller kommunalfullmäktige. Det tar sin tid, och det är gans ka naturligt att det behövs några månader för att klara detta. kommittén att denna fråga varit uppe till noggrann prövning. Det hade visat sig att kommunerna egentligen behöver längre tid än tre månader; under exempelvis sommaruppehåll och semestrar kan sammanträden inte hållas i vanlig ordning. Denna tid — 3 månader — är alltså mycket hårt bantad och kan under inga förhållanden avkortas. Kommunen måste få tillräckligt rådrum.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
Herr talman! Har en kommun så illa förberett sina markinköp att den behöver långliga tider på sig, är det en underlig kommun. Herr Svenning menar att man kan behöva ännu längre tid för att klara saken, Man står väl ändå inte precis handfallen? Man har kanske åratal i förväg tänkt på att man inom överskådlig tid behöver ett markområde och har väl reda på sig. Att man sedan kan kalla till sammanträde ganska snabbt vet herr Svenning lika väl som jag; vi är gamla kommunalmän båda två. De skäl som här anföres för att kommunerna skulle behöva långa förköpstider håller inte i verkligheten. I stället vållar man den enskilde köparen besvär, som han enligt min mening inte behöver ha.
Herr talman! Även om kommunerna har stadsplaneringen mycket väl förberedd — somliga kan arbeta med den åtta å tio år i förväg — behöver de under alla förhållanden en kontakt med de myndigheter som ger de ekonomiska bidragen; det vet varje kommunalman. En fastighetsnämnd eller någon annan inköpare handlar inte självständigt utan måste helt enkelt ta denna kontakt. Ibland behöver man för ett sådant köp, när det gäller en mindre summa, kanske inte ha ett stadsfullmäktigeller kommunalfullmäktigsammanträde, men man måste alltid ha kontakt med drätselkammaren, och för det krävs det tid.
Herr talman! Nu har i alla fall herr Svenning retirerat så mycket att han medger att man kanske inte behöver ha ett fullmäktigsammanträde. Jag anser dock fortfarande att fullmäktige skall sammanträda för ett sådant köp och att kommunalnämnd respektive drätselkammare inte ensam skall avgöra det. Att den begär medel är fullt naturligt. Vi har olika uppfattningar i denna fråga, den saken är klar. Jag anser emellertid att man med utskottsförslaget gör ett större intrång i den enskilda människans rättigheter än nödvändigt. Kommunerna lider ingen skada av att få förköpstiden reducerad till 30 dagar.
Herr talman! Det är klart att vi kan göra ett köp, om inköpssumman är begränsad; det var närmast det jag talade om. Om vi skall göra ett markköp för t.ex. 11 miljoner kronor är det emellertid nödvändigt att inhämta kommunalfullmäktiges eller stadsfullmäktiges bifall.

Herr talman! Tredje lagutskottet har i sitt utlåtande konstaterat att det inte har inträffat någonting på detta område, som skulle kunna föranleda ett ändrat ståndspunktstagande, och vill därför inte tillstyrka det förslag som motionärerna har framlagt. Emellertid är utskottsmajoriteten tydligen inte helt säker på att så är fallet; de sista nio raderna i utlåtandet tyder nämligen på att man är oviss om praxis i tillämpningen. Man framhåller också kraftigt att den måste vara enhetlig. Departementschefen angav när denna lag kom till att det fanns tillräckliga skäl för att ersätta butiksstängningslagen med en friare reglering. Vad vi motionärer närmast har avsett att belysa är att det har förekommit så många fall av olika tillämpning inom kommunerna att det i praktiken blivit en dålig lag, och en dålig lag vill vi inte ha. Därför har vi funnit det bättre att begära att den helt skulle slopas. Jag vill i detta avseende hänvisa till den interpellationsdebatt jag förde med handelsminister Lange i december 1967, varvid handelsministern lovade att hos länsstyrelserna inhämta upplysningar om tillämpningen av denna lag. Jag hoppas att det, om de informationer handelsministern får visar att det finns fog för de krav vi har framfört, snarast skall komma en ändring till stånd. Därför, herr talman, har jag i dag inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Då motionären inte har något yrkande, har jag heller inget annat att säga än att kort och gott yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motion II: 890 hemställer vi att kommerskollegiets, statens planverks och bostadsstyrelsens bestämmelser och anvisningar ändras så, »att våra bostäder i största möjliga utsträckning göres barnsäkra». Det finns många olycksfallsrisker i ett hem. Vi har nämnt fönsterstängen, eluttag, medicinskåp och utrymmen för kemikalier, tvättoch rengöringsmedel. Dessa anordningar bör ingå när bostäderna byggs och inreds. Kostnaden beräknas till 300 kronor i en lägenhet med 90 000 kronor i byggnadskostnad. Det skulle dra större kostnader att ändra detta i efterhand. Och vad säger hyresvärden om en familj, som äntligen fått en modern lägenhet, börjar med att byta ut eluttagen i väggarna och stänganordningarna i fönstren, att lyfta ut en del skåp ur köken för att ersätta dem med i deras tycke säkrare? Det skulle innebära en både dyrbar och långsam modernisering av vårt bostadsbestånd. En mycket större effekt skulle uppnås, om de cirka 100 000 lägenheter som nu byggs och planeras för varje år också inreddes så barnsäkert som det är möjligt. Nu godkänner vi endast S-märkt elmateriel, men vi önskar att våra eluttag inte bara är S-märkta utan också barnsäkra. S-märket fastställdes obligatoriskt redan på den tiden då vi hade bara en stickkontakt, placerad mitt emellan golv och tak. Barnsäkra elkontakter borde vara självklara, när eluttagen sitter nere vid golvet och dessutom kan ha flera sladdkontakter och sladdosor fästade vid sig. När det gäller fönstren är väl avståndet från golv till fönsterhake i lägenheten ungefär detsamma nu som förr, men det är farligare att ramla ut från ett höghus än från ett envåningshus.

Det finns redan nu bostadsområden, där garaget eller parkeringsplatsen för bilen är inräknad i hyran, oavsett om hyresgästen har bil eller inte. Det är onekligen också en form av ökad standard men har väl ingenting med barnens säkerhet att göra. Däremot kan den ökade standarden hindra barnfamiljerna att hyra en för dem lämplig bostad på grund av den ökade hyran. Dess bättre kan vi enligt tredje lagutskottets skrivning förvänta initiativ i de frågor vi har tagit upp i motionen. Vi är glada och tacksamma över utskottets positiva ställningstagande till vår motion och har inget eget yrkande.

Herr talman! Tredje lagutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 12 ett motionspar, i vilket vi motionärer hemställt om att frågan om en låssmedernas auktorisering skall utredas. Sedan lång tid tillbaka finns det en mycket vidsträckt näringsfrihet för svenska medborgare, vilket innebär att de flesta yrken och sysselsättningar kan bedrivas utan restriktioner. Därvidlag råder en del undantag inom byggnadsyrket, elektrikeryrket och optikeryrket, där viss behörighet erforras. Vad gäller låssmederna skall man självfallet i första hand ställa krav på deras yrkeskunnighet. Men allmänheten måste när den tar kontakt med en låssmed kunna känna sig trygg för att vederbörande dels besitter yrkesskicklighet, dels har den vandel som man har rätt att kräva av en utövare av detta yrke. De garantier som man fått när det gäller en speciell lagstiftning för de yrken jag nämnde har tillkommit därför att det förelegat ett behov av skydd. Vi motionärer finner det inte tillfredsställande att låssmedens yrke inte skall auktoriseras. De krav i detta hänseende som allmänheten bör kunna ställa är berättigade. Kontakten mellan allmänheten och företrädare för låssmedsyrket bygger på ett förtroende för den pålitlighet och den redbarhet som vederbörande yrkesutövare förväntas representera. Denna fråga var uppe under fjolårets riksdag. Samtliga remissorgan hade den gången tillstyrkt en utredning om låssmedsyrket för införande av någon form av auktorisering. Enligt min mening var det mycket tungt vägande remissinstanser som yttrade sig. Rikspolisstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, överståthållarämbetet i Stockholm m.fl. tillstyrkte sålunda en utredning. Utskottet har i sin skrivning sagt att det inte har förekommit något som bör föranleda ett ändrat ställningstagande från utskottets sida. Förra året sade utskottet att frågan skulle följas med uppmärksamhet. Det är självklart att frågan följes med uppmärksamhet, framför allt från polismyndigheternas sida. Antalet inbrott som begås i lägenheter har ökat — under 1966 förekom över 8.000 lägenhetsoch villainbrott, av vilka 1688 klarades upp, d.v.s. ungefär 20 procent. Polisen har tydligen inte möjlighet att klara upp alla inbrott. Det hade då funnits alla skäl att biträda de motioner som tillstyrkts av de remissorgan vilka besitter all önskad kunnighet och erfarenhet på området. Rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen utgör ju vårt yttersta värn mot brottsligheten. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till motionerna I: 269 och II: 337.

Herr talman! Eftersom denna fråga behandlades förra året skall jag inskränka mig till att med hänvisning till utskottets motivering yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan.

Herr talman! Jag erkänner att mitt anförande var mycket kort, men jag trodde inte att jag skulle få klander för att jag bara hänvisade till utskottsutlåtandet, som jag förmodar att kammarens ledamöter tagit noggrann del av. Min avsikt var att i någon mån föregå med gott exempel för att nedbringa den långa debattiden här. Motionärernas yrkande går ut på att den som vill ägna sig åt låssmedsyrket skall skaffa ett intyg om hederlig vandel. Det är ju ungefär detsamma som att brännmärka låssmedsyrket och göra gällande att detta yrke i särskilt hög grad drar till sig brottsliga element. I hur många yrken krävs vandelsintyg för att få etablera sig i branschen? Man skulle med samma rätt som när det gäller låssmedsyrket kunna räkna upp det ena yrket efter det andra och säga, att det är risk för att tjuvar och bedragare söker sig till yrket; i nästan vilket yrke som helst finns det väl möjligheter för dess utövare att bedra människor. Jag vidhåller mitt avslagsyrkande.
Herr talman! Vår motion innebär inte, herr Johansson i Torp, någon diskriminering av låssmedsbranschens utövare. Det borde herr Johansson ha kunnat läsa ut ur motionen. Branschen själv vill för övrigt ha någon form av auktorisation. Vad vi begärt i motionen är att frågan skall utredas.

Jo, det är de remissorgan — rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen — som tillstyrkt den utredning vi i motionen föreslagit.

Herr talman! Motiveringen till den blanka reservation som jag har fogat till föreliggande utlåtande från bankoutskottet skall jag be att få lämna vid behandlingen av nästa ärende.
Herr talman ! Jag vill med några ord beröra den blanka reservation, som jag fogat till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 6. måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning om en riksomfattande statlig propagandakampanj för en bättre förebyggande hälsovård. En liknande motion väcktes även vid fjolårets riksdag. Jag känner sympati för motionen; alla är väl intresserade av att det bedrivs en så effektiv förebyggande hälsovård som möjligt. Motionärerna anför bl.a. att »ohälsa, sjukdom och för tidig död kostar svenska folket uppskattningsvis 15 miljarder kronor årligen i direkta och indirekta utgifter och produktionsförlust». En betydande del av dessa »kostnader — och mänskligt lidande — skulle kunna begränsas med förebyggande åtgärder av skilda slag», anför motionärerna vidare. Hälsovårdsupplysningsdelegationen inom socialstyrelsen bedriver en kontinuerlig upplysningsverksamhet angående den förebyggande hälsovården. Vi ser också av utskottsutlåtandet, att hälsovårdsupplysningen i år fått sitt anslag uppräknat med 200 000 kronor och att anslaget nu uppgår till 1,1 miljon kronor. Men jag vill inte för den skull påstå att anslaget är absolut riktigt avvägt i förhållande till behovet. I jämförelse med det inkomstbortfall som förorsakas av ohälsa utgör givetvis de 1,1 miljon kronor som anslås till upplysning för förebyggande hälsovård ett mycket litet belopp. En tillfällig större propagandakampanj för förebyggande hälsovård utöver den kontinuerliga vore säkert också berättigad. Men att utreda detta spörsmål kan kanske vara överflödigt; det hela får väl anses vara en anslagsfråga. Herr talman! Jag har velat ge uttryck för dessa mina synpunkter och har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det föreligganae förslaget till ändring i lagen har utskottet i stort sett enhälligt tillstyrkt. Utskottet har emellerid också tillstyrkt en motion som avser att kringgärda dessa angelägenheter med ytterligare bestämmelser om vissa säkerhetsåtgärder.

Därför har vi några stycken avgivit en reservation, och jag skall be att med några ord få utveckla anledningen till det. Vi anser att vad som i utskottsförslaget kallas 3 a § är ett onödigt tillägg, som inte har någon egentlig uppgift att fylla. Det är för all del tillkommet i vällovligt syfte att stärka rättssäkerheten, så att exempelvis inteckningshavare och även i vissa fall ägare inte skall lida någon rättsförlust. Men vi anser att det är så väl sörjt för att förrättningsmannen skall se till att dessa rättsinnehavare får sina intressen beaktade, att detta tillägg saklöst kan bortfalla. Sedan utskottet hade fattat detta beslut, underställdes utskottsutlåtandet lagrådets granskning, och i utskottet har anmälts, att lagrådet har avgivit utlåtande i frågan. Jag har också fått en PM med sammandrag av lagrådets synpunkter, men jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp det hela, utan jag skall bara göra ett par citat. Lagrådet säger till en början, att anteckningen skall enligt förslaget inte ha någon rättsbildande betydelse. Den skall sålunda inte hindra, att lagfart meddelas för ny ägare eller att inteckning beviljas. En sådan anteckning fyl!- ler inte någon verklig skyddsfunktion. Lagrådet fortsätter med en ganska nedgörande kritik av tillägget och slutar med att säga, att strävandena nu är att ur fastighetsböckerna rensa bort så många betydelselösa anteckningar som möjligt. Lagrådet behandlar just nu ett förslag i denna riktning. I detta läge bör man inte införa nya regler om anteckningar med mindre starka skäl talar därför.

Sedan förrättningen är fastställd skall den fastställande myndigheten i sin tur underrätta inskrivningsdomaren, så att denne kan avföra ifrågavarande anteckning.

Detta bör väl vara ett belägg för att reservationen är sakligt grundad. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av herr Levin m.fl.

Herr talman! Detta ärende är uppseendeväckande på det sättet att det gäller ett lagförslag, ändring i jorddelningslagen, som helt avstyrkts av lagrådet — och detta inte på några få sidor utan i en ganska lång avhandling. I detta läge tyckte jag och några andra att det var pinsamt att inte kunna gå lagrådet till mötes litet mera än propöositionen gjort. Därför utformades mo tionen II: 527 som vunnit majoritet i utskottet och som jag alltså här skall tala för. Vid överförande av mark från en fastighet till en annan, som ju blir allt vanligare, framför allt vid jordbrukets och skogsbrukets rationalisering, är man för närvarande bunden vid ganska invecklade procedurer. Marken skall förvärvas, den skall avstyckas och avstyckningen skall fastställas — i detta fall i samband med sammanläggning. Ärendet måste alltså passera överlantmätaren varefter det går till ägodelningsdomaren. Denne skall ha kontakt med inskrivningsdomaren för att tillse att under tiden inteckningar relaxeras beträffande det område som övergår från en fastighet till en annan. Det skall lämnas lagfart på de nya fastigheterna, först vilande och sedan definitiv. Sedan skall ärendet tillbaka till lantmäterikontoret för registrering i jordeller fastighetsregister. Därefter skall kanske den nya fastigheten intecknas på nytt. Det är alltså fråga om en ganska omständlig procedur. Nu har man under några år övat sig med att göra en del av dessa marköverföringar genom ägoutbyte. Man började så smått med att byta markområden som inte var lika mycket värda, men man har också vid några tillfällen gjort utbyten på det sättet att den ena parten har fått mark och den andra pengar. Det har alltså inte skett ett ägoutbyte i ordets egentliga bemärkelse. Jag har skrivit en motion som jag trodde skulle ta bort något av lagrådets tveksamhet. Lagrådet har nämligen bland annat anmärkt på att fastigheter kan byta ägare efter det att ägoutbytet beslutats vid förrättningen.

Härom skall det sedan göras en anteckning i fastighetsboken. Detta skulle betyda att en under mellantiden inträdande ny ägare av fastigheten är varnad för att det har hänt någonting; fastigheten omfattar ett mindre område och är mindre värd. En ny kreditgivare skulle finna att fastigheten inte har det värde som iramgåär av fastighetstaxeringen eller andra värderingar, utan att värdet är ett annat. Denna ordning har ingen betydelse från rättssynpunkt men utgör i alla fall en varning, och vi utgick därför ifrån att det i verkligheten skulle medföra större rättssäkerhet. Motionen fick utskottsmajoritetens stöd, men herr Johansson i Torp har här talat för reservationen och därför skulle jag vilja bemöta honom dels generellt, dels punkt för punkt med hänsyn till vad lagrådet yttrat om förändringen i propositionen. Först och främst skall inte herr Johansson i Torp tro att lagrådet tycker bättre om propositionen än om utskottets förslag, ty lagrådet har ju helt underkänt propositionen i detta avseende. Den förbättring som vidtagits — och det är utan tvivel en förbättring är cen så liten krusning på ytan att den inte spelar stor roll. Jag utgår från att lagrådet har sett saken på det sättet. Sedan vill jag beröra några av de synpunkter som lagrådet har anfört. Lagrådet skriver att en anteckning av det slag det här gäller visserligen är en varning, men man behöver inte bry sig om den. En person som lånar ut pengar till en fastighetsägare har vetorätt 1 slutomgången och det vet han. När han lämnar ut lånet får han en inteckning, och då förrättningen skall fastställas kan han säga att han inte går med på uppgörelsen. Tror herr Johansson att en seriös kreditgivare, ett penningeller kreditinstitut, handlar så? Det är ju sådana inrättningar vi i regel har att göra med. Om det blivit en förändring i fastighetens värde tar naturligtvis banken reda på det. Veder börande bank går inte först med på det hela för att sedan, när förrättningen skall fastställas, klippa till och säga att man lägger in sitt veto. Ett sådant resonemang är mycket verklighetsfrämmande. Beträffande överlåtelse av fastighet som sker under tiden är det i regel så, att överlåtelsen sker i samförstånd med förrättningsmannen. Det är ofta han som har hand om köpet. Det är ett förfarande som har stark förankring och som medför större garantier för att allting går rätt till än om köpet verkställes helt fristående från förrättningsförfarandet. Vidare har lagrådet framhållit att den nye ägaren inte är bunden av vad en tidigare ägare beslutat, när han var med om förrättningen. Därvidlag instämmer jag i vad departementschefen har anfört. Han har åberopat en bestämmelse i jorddelningslagen som inte ändrar någonting i detta avseende, och den bestämmelsen skall också gälla fortsättningsvis. Vad kan då hända mellan förrättningens avslutande och fastställandet? Ja, förfarandet måste ta minst en månad. Låt oss säga att det i allmänhet tar två månader. Men det kan dröja åratal, om förrättningen överklagas, och under den tiden kan naturligtvis överlåtelse komma till stånd. Lagrådet anser att det är mycket litet som sker under den tiden, och därför finns det ingen anledning att vidta några åtgärder. Det har också sagts, framhåller Jlagrådet, att man skall ta bort betydelselösa anteckningar i fastighetsboken. Men om en överföring av mark har skett från en fastighet till en annan, så är den person som fastställer förrättningen, överlantmätaren eller ägodelningsdomaren, skyldig att till inskrivningsdomaren anmäla detta för att anteckning skall kunna göras. Det står sålunda redan i lagen att sådan anteckning skall verkställas.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

Herr talman! Bakgrunden till de förslag som riksdagen nu behandlar är det starka behovet av att kunna genomföra nödvändiga ändringar i fastighetsindelningen så snabbt och enkelt som möjligt utan onödig arbetsinsats eller tidsutdräkt. Det gäller här t.ex. sådan fastighetsbildning som behövs för rationalisering av jordeller skogsbruk, för bostadsändamål inom snabbt växande tätorter samt för att tillgodose det starkt ökade intresset för fritidsbostäder. Förenklingssträvandena måste naturligtvis alltid avvägas mot rättssäkerhetskraven, men de förslag det här gäller är i princip begränsade till sådana = fastighetsbildningsåtgärder där det inte finns några stridiga intressen eller där åtgärderna bygger på överenskommelser mellan berörda sakägare och medverkan från de tredjemansintressen som kan vara berörda. Det är sålunda situationer där det bör föreligga goda möjligheter till förenkling som här gjorts till föremål för en partiell lagstiftningsreform. En fullständig modernisering av fastighetsbildningslagstiftningen håller ju samtidigt på att förberedas, men det tar några år innan den nya lagstiftningen kan träda i kraft. Inom tredje lagutskottet tycks det nu råda allmän enighet om att förslagen bör genomföras. Det är bara om en detaljfråga som meningarna är de lade. Reservanterna i utskottet vill att propositionen skall antas i oförändrat skick medan utskottsmajoriteten, som också vill anta propositionen, önskar tillfoga bestämmelser om anteckning i fastighetsboken. För min del kan jag inte finna att den föreslagna anteckningen skulle kunna fylla någon väsentlig funktion. Den får, såsom herr Tobé själv medgav, i allmänhet aktualitet under en mycket begränsad tidrymd, i de flesta fall bara under en eller annan månad. Under denna tid kan anteckningen visserligen i enstaka fall tänkas bli av ett visst faktiskt intresse för presumtiva fastighetsköpare och kreditgivare men den skall inte ha någon rättsverkan, och fastighetsägarens och inteckningshavarens rättsskydd tillgodoses på annat sätt, såsom också utskottet har funnit. Man bör vidare inte bortse från att ett genomförande av förslaget om anteckning i fastighetsboken medför krav på vissa arbetsinsatser både från fastighetsbildningsmyndigheten och på domarkansliet.

Herr talman! Efter herr statsrådets inlägg skulle jag ha kunnat avstå från att ytterligare förlänga debatten. Herr Tobé och jag har emellertid blivit oense om vad lagrådet uttalat och menat.

Jag ber emellertid först att få säga några ord till herr Tobé, som tydligen trodde att hans motion skulle stå i samklang med lagrådets uppfattning. Samtidigt framhåller han att lagrådet inte är särskilt förtjust i propositionen, och då borde han rimligtvis ha yrkat avslag på denna i dess helhet.

Frågan har underställts lagrådet. Lagrådet avstyrker utskottets ändringsförslag under anförande att en anteckning av det ifrågasatta slaget inte fyller någon funktion. Lagrådet anför följande huvudsakliga Synpunkter. 1. Anteckningen skall enligt förslaget inte ha någon rättsbildande betydelse. Den skall sålunda inte hindra att lagfart meddelas för ny ägare eller att inteckning beviljas. En sådan anteckning fyller inte någon verklig skyddsfunktion. I fråga om en ny inteckningshavare behövs inte heller något skydd utöver det som följer av lagförslaget. Ny innehavare av inteckning, som tillkommit sedan förrättningen avslutats, måste enligt detta lämna sitt medgivande till marköverföringen för att förrättningen skall kunna fastställas. Han har genom sin veto Fätt en så stark ställning att någon ”varningssignal” i form av en anteckning i fastighetsboken inte behövs. Det finns helt enkelt inte något att varna honom för. 2. Beträffande ny ägare av fastighet, som skall minskas enligt de nya reglerna, skulle anteckningen kunna tänkas få betydelse i en tvist mellan säljare och köpare. Det för förrättningen viktiga är emellertid att fastställelsemyndigheten noggrant kontrollerar om nya rättsägare tillkommit under tiden mellan avslutandet av förrättningen och fastställandet. Lagrådet vidhåller för Övrigt sin uppfattning att ny ägare inte är bunden av tidigare ägares överenskommelse om ägokravsjämkning. Även ny ägare har enligt lagrådets mening vetorätt. I denna del råder delade meningar mellan lagrådet och departementschefen. Enligt lagrådets mening gäller det dock en lagtolkningsfråga som domstolarna har att avgöra. 3. Anteckning skall enligt förslaget ske först sedan förrättningen avslutats. Dess betydelse reduceras härmed ytterligare. Fastställelseproceduren torde i allmänhet inte ta någon längre tid. 4. Anteckning skall ske endast beträffande fastighet som minskas men inte i fråga om fastighet som är gemensamt intecknad med sådan fastighet. Medgivande krävs emellertid i vissa fall också av nya rättsägare i gemensamt intecknad ”sidofastighet”. Dessa nås inte av den föreslagna anteckningen. 3. Man vet inte hur vanligt det är att äganderättsoch inteckningsförhållanden ändras under den enligt förslaget aktuella tiden. Förmodligen är det inte så vanligt och i den mån det sker torde respektive parter känna till förrättningen och dess konsekvenser. I det stora antalet fall blir anteckningen därför helt meningslös. Kvar står ett fåtal fall där den har en viss upplysningsfunktion, vars betydelse dock enligt vad förut sagts är ringa eller ingen. 6. Strävandena är nu att ur fastighetsböckerna rensa bort så många betydelselösa anteckningar som möjligt. Lagrådet behandlar just nu ett förslag i denna riktning. I detta läge bör man inte införa nya regler om anteckningar med mindre starka skäl talar därför.» Ifrågavarande anteckningar skulle alltså komma att göras först efter det att förrättningen avslutats. Och som vi anfört i reservationen I kan det gälla en förrättning som pågått under ett flertal år. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen I.
Herr talman! Herr Johansson i Torp ansåg att jag borde yrka avslag på propositionen. Det vill jag dock på intet sätt göra. Propositionen är ju byggd på ett förtroende för att lantmäteriet skall fungera i dessa sammanhang, och jag är naturligtvis som yrkesman ytterst glad åt att propositionen har denna utgångspunkt. Däremot har lagrådet i stor utsträckning misstrott lantmäteriet. I det läget ville jag visa att jag önskade gå lagrådet till mötes så långt som möjligt, och jag tror att departementschefen måste medge att det rör sig om ett tillmötesgående av lagrådets önskemål, även om det är ett mycket litet steg som tas. Och jag kommer tillbaka till skräckmålningen i den PM som herr Johansson i Torp läste upp. I denna PM hävdas att inteckningshavaren skulle vänta tills han blir tillfrågad av fastställelsemyndigheten och då inlägga sitt veto. Så går det inte till. Så besvärligt som det är att låna pengar från banker och andra kreditinstitut, tar de minsann reda på vilka säkerheter som finns. Om bankerna får en antydan om någon förändring hos fastigheten, tar de naturligtvis reda på det faktiska förhållandet. Det är en ren skräckmålning som här har gjorts. Rörande anteckningar i fastighetsboken är det självklart att man skall rensa ut onödiga anteckningar. Men departementschefen kan väl inte mena att en anteckning om att en fastighet har minskat i värde skulle vara onödig och att den nye markägaren skall vara ovetande om att fastigheten har minskat i värde. Den anteckning som nu görs enligt bestämmelse i jorddelningslagen måste finnas kvar så länge man inte på fastställelsedagen klarar av affären. En sådan anteckning är naturligtvis inte onödig. Om den görs några månader tidigare behöver den inte räknas som särskild anteckning. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! år 1965 beslöt riksda gen att införa ett nytt skatteutjämningssystem.

Enligt det beslut som riksdagen fattade gjordes bl.a. en indelning av landet i tre skattekraftsområden. I åtskilliga motioner yrkades på ändringar i den framlagda propositionen. Till följd av olika beslut i de båda kamrarna och därav föranledd sammanjämkning beslöt riksdagen på förslag av statsutskottet vissa justeringar i propositionens indelning i skattekraftsområden. Detta medförde att man endast delvis kom att tillgodose några motionärers synpunkter, bl.a. synpunkter som jag själv framförde i fråga om indelningen i skattekraftsområden berörande delar av mitt hemlän. Statsutskottet har denna gång haft att behandla motioner som yrkar på justeringar av denna områdesindelning. I motionerna krävs dels att alla kommuner inom Mora kommunblock i Kopparbergs län skall tillhöra skattekraftsområde 2 och dels — detta senare gäller motionen från Gävleborgs län — att hela detta län skall hänföras till skattekraftsområde 2 i stället för såsom för närvarande är förhållandet till skattekraftsområde 1. Dessa yrkanden har statsutskottets majoritet avstyrkt. Vi har i reservationerna velat framhålla att det ligger i sakens natur att en sådan indelning, som skall vara enkel och mera schablonmässig, kan leda till att rättvisesynpunkterna inte helt kan tillgodoses. Vi menar emellertid att det nuvarande systemet, som varit i kraft sedan 1966, bör ha gett vissa erfarenheter av hur denna indelning verkar. Man bör också ha erhållit vissa synpunkter på i vad mån en justering kan vara nödvändig eller inte. I riksdagens beslut underströks starkt att den då beslutade indelningen i skattekraftsområden inte var en gång för alla given, utan att man kunde tänka sig framtida justeringar av den. Dessutom underströk riksdagen att Kungl. Maj:t skulle ha möjlighet att, om särskilda skäl förelåg, göra avsteg från indelningen såsom den fastställts av riksdagen.

Därvid förutsätter vi att de frågor som aktualiserats i motionerna kommer att upptagas till prövning. Jag vill gärna säga, speciellt beträffande Mora kommunblock, att. jag personligen tycker att det är otillfredsställande — därvid delar jag motionärernas uppfattning — att i ett kommunblock ha kommuner som tillhör olika skattekraftsområden. Inte minst Orsa, Ore och Sollerö landskommuner tillhör geografiskt samma område, liksom Hälsingland gör och vissa kommuner i Västerdalarna, vilket otvivelaktigt såväl klimatmässigt som i fråga om avstånd väl motiverar att de tillhör skattekraftsområde 2. Tyvärr fick vi vid den kompromiss som gjordes i statsutskottet 1965 inte gehör för dessa synpunkter. Jag tycker att det nu vore värdefullt om genom reservanternas skrivning Kungl. Maj:t ännu en gång uppmärksammades på problemet för att kunna pröva, huruvida inte hela kommunblocket kunde tillföras skattekraftsområde 2. Därtill kommer ytterligare ett skäl, nämligen att den nuvarande indelningen, som innebär att man har en gräns mellan skattekraftsområdena 1 och 2 som går rakt igenom Mora kommunblock, skapar oklarhet beträffande hur förhållandena kommer att bli vid eventuella kommunsammanslagningar, vilka har diskuterats också inom detta kommunblock. Det är med hänsyn till detta, herr talman, som vi reservanter har yrkat på en prövning av frågan genom Kungl. Maj:t, och jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Det tycks bli en följetong som upprepas år efter år, hur vi skall förändra de bestämmelser som gäller för skatteutjämningen. 19635 framlades, såsom redan har nämnts, en proposition som medförde betydande förbättringar för kommunerna på skatteutjämningens område. I anslutning till propositionen väcktes vissa motioner, som beaktades i den slutliga behandlingen. Vid beaktandet av de yrkanden som då framfördes i motionerna uppfattades det slutliga beslutet som en kompromiss, till vilken man hade anslutit sig. Då det är fråga om kompromisser kan alla parter inte få exakt vad de önskar. Har man gjort en kompromiss brukar man dock få stå för denna till dess att det går att påvisa att rent sakliga förhållanden motiverar en förändring. I det avseendet har varken motionärerna eller herr Eliasson i Sundborn i dag pekat på några fakta som kan motivera en omprövning. Fundamentet för en bedömning av hur skatteutjämningen skall utgå utgörs dels av det skatteunderlag som finns i kommunen och dels av den skattesats som tillämpas. I det avseendet har herr Eliasson i Sundborn inte framhållit någonting som motiverar ett avsteg från nu gällande grunder. Han har i stället hänvisat till vissa rent geografiska gränser. Skall man bygga enbart på sådana och bortse från vad som är fundamentalt för skatteutjämningen, förmodar jag att vi för framtiden får räkna med att man undan för undan kommer att rucka på den geografiska gränsen till dess att hela riket blir ett enda skatteområde. Därmed har man kommit bort från vad som var det väsentliga då man bedömde detta problem, nämligen att genom skatteutjämning skapa en viss rättvisa mellan kommunerna med hänsyn till deras skatteunderlag och det skatietryck som föreligger på medborgarna. Därför har vi inom utskottet inte velat biträda de yrkanden som framställts i respektive motioner. Vi menar att väsentliga ting beträffande det som är grundläggande för systemet skall kunna anföras som skäl innan en ändring vidtages. Såsom även herr Eliasson i Sundborn framhöll har Kungl. Maj:t också fullmakt att vidta de justeringar som kan erfordras om särskilda skäl kan anföras. När herr Eliasson i Sundborn åberopar möjligheterna till en ny kommunbildning i Dalarna, måste jag säga att vi väl ändå får se hur kommunbildningen skall se ut. Om inom denna kommunbildning det skulle uppstå problem av den arten att de bör beaktas, har Kungl. Maj:t redan fullmakt att vidta erforderliga justeringar. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Bara några kommentarer. Det är inte fråga om någon ny kommunindelning i egentlig mening. Frågan gäller om det inom kommunblocket kan bli en sammanläggning av kommuner. Av helt naturliga skäl vet kommunerna i förväg inte hur detta kommer att inverka. Det är bl.a. detta som anförts i motionerna; kanske har det även tagits upp i annat sammanhang. När denna fråga behandlades år 1965 hade jag den uppfattningen, att man borde ha tagit in flera av kommu nerna i norra Dalarna i skattekraftområde nr 2. Jag har alltså i och för sig inte ändrat uppfattning. Kanske man såsom herr Lindholm sade får anse att det hela var något av en kompromiss, men jag vill i så fall sätta citationstecken om ordet kompromiss. Några verkliga förhandlingar kom i realiteten inte till stånd, utan i praktiken fick vi i avdelningen ett besked om vad det största partiet hade bestämt sig för. Sedan var det inte mycket mera att diskutera. Med hänsyn till vad som förevar 1965 har jag inte velat gå så långt att jag ställt något direkt bifallsyrkande, utan jag menar att man inom ramen för vad Kungl. Maj:t har att se över vid en sådan indelning även bör kunna ta upp de spörsmål som berörts i motionerna.
Herr talman! Nog tycker jag att det är ett väl bräckligt underlag att i dag kräva ändring i skattegrupperingen med motiveringen att man inte vet hur en eventuell förändring av kommunindelningen i Dalarna kommer att verka. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har aldrig anfört geografiska skäl som ett huvudmoment. Att vi har en indelning i tre skattekraftsområden beror inte på den geografiska faktorn utan på avståndsoch klimatfaktorerna, som inverkar så att de kommunala kostnaderna för att åstadkomma jämförbar standard är större i mellersta och övre Norrland än i Sydsverige. Om det inte förhöll sig på det sättet skulle hela landet kunna utgöra ett skattekraftsområde. Jag hävdar med stor sakkunskap att kommuner som Ore, Orsa och Mora är fullt ämförbara med vissa kommuner i t.ex. Vedelpad och Hälsingland. Av det skä let tycker jag inte att den nuvarande områdesindelningen är riktig.

Herr talman! I punkten 11 i statsutskottets utlåtande nr 7 behandlas skatteutjämningsbidrag till kommunerna. De nu gällande bestämmelserna antogs av riksdagen den 13 maj 1965. Det tillskott av skatteunderlag till kommunerna som systemet innebär har fått en mycket gynnsam effekt särskilt för skattetyngda kommuner, som härigenom fått en betydande skattelindring. Tillskottet av skatteunderlag varierar med hänsyn till kommunens skattekraft och även till dess belägenhet. Landet har därför indelats i tre skattekraftsområden med olika gränser för tillskottens storlek. Dessa varierar mellan 90 och 125 procent. Indelningen i skattekraftsområden har som regel följt länsgränserna. Vissa undantag finns dock; bl.a. har Gävleborgs län tudelats så att Gästrikland hamnat i skattekraftsområde 1, där tillskottet i skatteunderlag utgör endast 90 procent. I Gästrikland finns visserligen kommuner med hög skattekraft, men där finns också kommuner med låg skattekraft. Länet i sin helhet hade i medeltal 70:34 skattekronor per invånare 1967 medan övriga Norrland hade 71:55 skattekronor. Hela landet hade i medeltal 83: 92 skattekronor. Sådana sakliga förhållanden anser jag kan motivera en översyn och ny gränsdragning i fråga om skatteutjämningen. Mot den bakgrunden har jag varit med om att väcka en motion i denna kammare med yrkande om att hela Gävleborgs län skulle hänföras till skattekraftsområde 2. Huvudvikten i motionerna har lagts på att landstinget i sin verksamhet har att räkna med kraftigt stegrade kostnader inte minst genom övertagandet av huvudmannaskapet för uppgifter som tidigare har åvilat staten. Hit hör ex empelvis provinsialläkarväsendet och mentalsjukvården. Till att börja med har de statliga bidragen täckt en icke oväsentlig del av kostnaderna, men allteftersom anläggningsoch driftkostnaderna stigit har emellertid bidragens reella värde kraftigt reducerats. En kostnadsöverföring har således skett från den progressiva statliga till den proportionella kommunala beskattningen. Vi vet att för ungefär 90 procent av skattebetalarna den kommunala skatten utgör den tyngsta bördan. Eftersom principen för den kommunala skatteutjämningen via bidrag från staten bygger på bristande skattekraft och tillskott av skatteunderlag, så är ju antalet skattekronor per invånare en indikator på behovet av bidrag. Det visar sig då att Gävleborgs län har ett sämre skatteunderlag än Övriga norrlandslän. Men trots det ligger åtminstone en del av Gävleborgs län i ett skattekraftsområde med lägre bidrag. Det är bara Hälsingland som ligger i skattekraftsområde 2. Det är mot den bakgrunden som vi motionärer föreslagit en justering av gränserna, så att Gästrikland och självfallet landstinget i Gävleborgs län kommer i skattekraftsområde 2. Det skulle ge kommunerna i Gästrikland och landstinget en bättre utjämning av de nuvarande ekonomiska olikheterna. Nu har utskottet inte velat biträda en sådan ordning, men i en reservation har centerpartiledamöterna i utskottet påtalat nödvändigheten av att åtgärder vidtas som förbättrar situationen för de områden som kan anses missgynnade. Detta vill reservanterna i en skrivelse till Kungl. Maj:t ge till känna. Det är alltså i dag inte fråga om att direkt besluta om en förändring av områdena, utan att i skrivelse till Kungl. Maj:t ge en sådan mening till känna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid denna punkt fogade reservationen.
Herr talman! Som gästrike borde jag känna mig tacksam för den omtanke som herr Eriksson i Bäckmora har om våra skatteförhållanden. Men när herr Eriksson nu anför genomsnittssiffror för hela länet, så borde han ändå ha upplyst kammarens ledamöter om att den omständigheten att siffran blir så pass låg har sitt samband med att skatteunderlaget i Hälsingland är betydligt lägre än exempelvis i Gästrikland. Det är därför man kommer till den låga siffra som herr Eriksson i Bäckmora nämnde. Genom beslutet 1965 beaktades detta förhållande. Om herr Eriksson i Bäckmora studerar skatteunderlaget i gästrikekommunerna, så skall han säkerligen finna att en hel del av dessa har ett skatteunderlag som ligger mycket väl uppe. Om han renodlar och tar en genomsnittssiffra för enbart Gästrikland, skall han då också finna, att den siffran mycket väl motiverar den nuvarande placeringen. Skulle det finnas någon kommun som har exceptionellt lågt skatteunderlag, så kan den genom särskild framställning till Kungl. Maj:t ha vissa möjligheter att få en förändring, alldenstund Kungl. Maj:t har fullmakt att vidta justeringar av den arten. Jag vidhåller, herr talman, alltjämt mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! När riksdagen 1965 fattade beslut i denna fråga förelåg motioner från gävleborgsbänken i denna kammare, vilka jag tror att alla ledamöter från länet utom Sigurd Lindholm skrivit under och i vilka det yrkades att hela Gävleborgs län skulle föras till skattekraftsområde 2. Vi vet att det sedan träffades en kompromiss som medförde att Gästrikland kom att bli kvar i skattekraftsområde 1. Men Sigurd Lindholm intog ju redan 1965 en negativ ståndpunkt i den här frågan och kämpar fortfarande på den linjen. Jag kan instämma med herr Lindholm i att det finns kommuner i Gästrikland som har ett väsentligt bättre skatteunderlag än vissa kommuner i Hälsingland, men det finns också kommuner i Gästrikland som har lika lågt skatteunderlag som vissa hälsingekommuner. Hedesunda har 50:41, öÖsterfärnebo ligger på 50:60 och Årsunda ligger på 57:42. De ligger alltså på ungefär samma nivå som många av kommunerna i Hälsingland. När det gäller skatteuttagen till landstingen ligger vårt landsting på den övre halvan. Ser man litet framöver så kommer vår landstingsskatt enligt den prognos som man har upprättat i landstinget att om ett par tre år överstiga 10 kronor, och då har man ändå räknat med en årlig upplåning av 14 miljoner kronor. De siffror jag har anfört visar att det när det gäller skatteunderlaget finns markerad skillnad mellan Gävleborgs län och de övriga norrlandslänen, som motiverar en förändring beträffande gränserna för skattekraftsområdet i Gävleborgs län på så sätt att Gästrikland överflyttas till skattekraftsområde 2.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att jag som skulle ha stora favörer av vad som föreslås i motionen av herr Eriksson i Bäckmora borde instämma med honom, om jag bortsåg från alla sakliga synpunkter. Herr Eriksson nämnde nu de tre kommuner i Gästrikland som har ett lågt skatteunderlag.

Herr talman! Jag kan tillmötesgå herr Lindholm och tala om att kommunblocket Gävle har 81 kronor, i Sandvikenblocket 77 kronor och i Hoforsblocket 80 kronor. Men ingen av dessa kommer ändå upp i medeltalet för riket, som ju ändå ligger på 83: 92.

Herr talman! Det finns väl kanske inte så stor anledning att förlänga denna diskussion; begreppen har ju klarats ut av herr Lindholm. Det är bara några yttranden av herr Eriksson i Bäckmora som föranlett mig att begära ordet. Herr Eriksson i Bäckmora åberopade det förhållandet, att man överfört provinsialläkarorganisationen och mentalsjukvården till landstinget i Gävleborgs län. Men det är ju något som har skett över hela landet, och det kan alltså inte i och för sig vara anledning att ändra på skattekraftsområdena. Denna fråga är årligen uppe till behandling i den skatteutjämningsnämnd som jag tillhör. Så sent som 1966 behandlades en framställning som var ganska lik dessa motioner som gäller kopparbergsområdet. Då undersöktes hur indelningen i skattekraftsområden verkade. Man måste då ta hänsyn till de kommunala kostnader, som i viss mån inte kan påverkas av kommuner na. När vi fick utredningsmaterialet på bordet vid skatteutjämningsnämndens sammanträde blev vi ense om — centerpartiet var liksom de övriga partierna representerat — att det inte fanns någon anledning att ompröva områdesindelningen. Årligen görs det framställningar till Kungl. Maj:t om omprövning av skattekraftsområdena. Skatteutjämningsnämnden får ytira sig över dessa framställningar, och vi får ett ganska utförligt material, som ligger som underlag för de yttranden vi avger och därmed också för de beslut som Kungl. Maj:t fattar. Jag tror att det vore orimligt, om riksdagen skulle på grundval av motioner och på ett underlag som inte är bättre än det som har presenterats i detta sammanhang börja ändra på indelningen i skattekraftsområdena. Vi är väl alla ense om att vi i och med genomförandet av 1965 års reform har kommit en god bit på väg till en skatteutjämning. Jag tror att därest man nu skall likrikta alla skattekraftsområden och på allt sätt försöka få dem att närma sig varandra, så är man tillbaka i någon mån till vad vi alla 1965 önskade bli av med, nämligen systemet med skattelindringsbidrag. Jag tycker att det finns all anledning att stödja utskottet i detta ärende.

Herr talman! Jag hade i årets remissdebatt tillfälle att uttrycka min tillfredsställelse över den behandling hemslöjdsutredningens förslag hade rönt i departementet. Som ledamot av denna utredning har jag väl anledning att säga detta också i dag då det mäktiga statsutskottet också har godtagit utredningens förslag. Ty det viktigaste var ju att utredningens förslag i fråga om organisationen och villkoren för statsstödet godtogs och att det med hänsyn till hemslöjdens kulturella och sociala betydelse ansågs motiverat med ett fortsatt och utökat ekonomiskt stöd från samhällets sida. Att förutsättningen för detta stöd från det allmänna bör vara att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga former och på ett rationellt sätt, har utredningen framhållit, och detta har ytterligare understrukits av statsrådet. Utskottet delar i allt dessa synpunkter, och jag har således ingen anledning till oro då det gäller genomförandet av utredningens intentioner. Och det var faktiskt detta som var det viktigaste önskemålet i motion nr 788 i denna kammare. Nedskärningen av det anslag utredningen äskat för förverkligandet av sina förslag har givetvis bekymrat oss, och vi sökte således efter en möjlighet till viss omdisponering eller sammanförande av närstående anslag. Vi förstod mycket väl att detta skulle ha sina svårigheter inte bara rent formellt, och utskottet har också avfärdat dessa funderingar i motionen. Nu är det väl inte så, att man tar några glädjeskutt över avstyrkta motioner, i synnerhet inte om de är ens egna — men, som jag sade, det väsentligaste har vi ändock vunnit. Jag förstår mycket väl de resonemang som jag vet har förts och som också finns redovisade i utskottsutlåtandet, nämligen att den föreslagna organisationen inte hinner bli klar i alla län redan från den 1 juli 1968 och att man därför funnit det realistiskt att räkna med ett lägre anslagsbehov under nästa budgetår än det av utredningen äskade. Det av statsrådet och utskottet godtagna villkoret för statsbidrag är ju att vederbörande landsting åtar sig att svara för lika stor del av kostnaderna för konsulentverksamheten som staten gör och att detta åtagande finns från respektive landstings sida. Det finns, anser jag dock, ingen anledning att tro att landstingen inte skulle vara positivt inställda till ifrågavarande förslag. Landstingsförbundet var i sitt remissyttrande helt positivt men underströk givetvis att det ankom på respektive landsting att själva besluta om sina åtaganden. Redan nu stödjer ju landstingen hemslöjdsverksamheten ekonomiskt sedan lång tid tillbaka — kanske med något enda undantag. 1967 anslog således landstingen sammanlagt 488 000 kronor till detta ändamål, av vilken summa 360 000 kronor beräknades utgöra bidrag till konsulentkostnaderna. Jämförs detta med det statsbidrag på 266 000 kronor som utgår till hemslöjdens främjande, varav 190000 avser kostnader för konsulentverksamheten, förstår man att landstingen har ett betydande intresse för denna verksamhet och att de även i fortsättningen är beredda att ge den ekonomiskt stöd. Enligt vad jag erfarit har en hel del landsting redan vid tingens sammanträden i höstas sökt anpassa sina anslagsbelopp så att man, om riksdagen nu godtar utredningens förslag, är beredd att också ta det formella beslutet om kostnadsfördelningen. Man kan emellertid knappast tänka sig att alla landsting skulle vara lika väl förberedda, utan vissa landsting kommer sannolikt med sina beslut om åtaganden först nästa år. Under sådana förhållanden, herr talman, är utskottets bedömning i fråga om det av Kungl. Maj:t föreslagna anslagsbeloppet till hemslöjdens främjande godtagbart. Att det statsfinansiella läget också inverkar är väl ofrånkomligt. En del underhandlingar finns också med i bilden — inte minst frågan om huvudmannaskapet. Utredningen har kommit fram till att länsförening bör vara huvudman, och departementschefen har godtagit detta förslag.

Man har också i detta sammanhang att ta ställning till frågan om utbildning av konsulenterna, instruktion och löneförhållanden, vilkas enhetlighet utredningen har lagt stor vikt vid. Vidare är det en ganska problematisk fråga vilka län som redan i initialskedet bör erhålla statsbidrag till heleller halvtidsanställd hemslöjdskonsulent. Det blir kommerskollegii och den rådgivande nämndens sak att efter samråd med landstingen lösa de problemen. Enligt det förslag utredningen framlagt och som har godtagits av statsrådet och utskottet kommer nämligen en rådgivande nämnd att inrättas. Dess uppgift skall vara att bistå kommerskollegium vid behandlingen av bidragsärenden och andra viktiga frågor som rör hemslöjden och dess organisation. Det är sålunda mycket arbete som skall göras och många överväganden och underhandlingar som skall till innan organisationen fungerar och statsbidrag kan utgå till de utsedda huvudmännen. Jag vet visserligen att många föreningar redan ligger i startgroparna, så att säga, och är ivriga att vara med från början, men det tar ändå tid att planera hela verksamheten. Det är tydligen också den saken som statsutskottets ledamöter har haft i tankarna när man skrivit i utlåtandet: »Det torde finnas anledning förutsätta att samtliga av hemslöjdsutredningen förutsatta statliga konsulentbidrag ej blir aktuella redan fr.o.m. den 1 juli 1968.» Utskottet förordar därför det av Kungl. Maj:t föreslagna anslagsbeloppet. Herr talman! Jag tänker inte yrka bifall till motion II:788 utan till utskottets hemställan. Jag har nämligen goda förhoppningar om att statsmakterna, när man nu har sagt A — d. v. s. godtagit organisationen — också kommer att säga B, alltså se till att ifrågavarande organisation också får resurser för att kunna arbeta. Om inte detta blir fallet blir ju alla våra bemödanden i dessa sammanhang helt meningslösa.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

Herr talman! Såvitt jag har uppfattat har det inte rått några delade meningar om det kloka i att staten köper in fastigheter för förvaltningsändamål. Byggnadsstyrelsen har dock framhållit att man inom myndigheten har känt sig osäker om i vilken utsträckning och på vilka platser man i första hand skall förvärva ytterligare fastigheter för förvaltningsändamål, detta med hänsyn till oklarheten om den framtida länsindelningen. Men den synpunkten är kanske inte lika relevant i dag, eftersom regeringen nu har signalerat att länsindelningsfrågan, bortsett från vissa 10 kala justeringar, kommer att läggas på is. För egen del har jag inte kunnat ta länsindelningsfrågan som något argument för eller mot ett större anslag. För mig — och jag tror även för reservanterna i Övrigt är det den omständigheten att medelstillgången förefaller att vara helt tillräcklig som gjort att vi föreslagit ett anslag på bara 5 miljoner för nästkommande budgetår. Jag har velat ge denna förklaring mot bakgrunden av att det för innevarande budgetår finns sammanlagt drygt 33 miljoner kronor disponibla för fastighetsinköp. Det fanns den 1 juli 1966, bortsett från ett par miljoner kronor som var bundna för projekt för vilka slutbetalning inte hade skett, en reservation på ungefär 8,3 miljoner kronor. Anslaget för budgetåret 1966/ 67 var 10 miljoner kronor. Detta gör sammanlagt 18,3 miljoner kronor disponibla för samma budgetår. Anslaget för 1967/68 uppgick till 15 miljoner kronor. Sammanlagt var alltså 33,3 miljo ner kronor disponibla under innevarande budgetår. För budgetåret 1968 68 på 15 miljoner kronor rör det sig alltså om ett disponibelt belopp på 32,7 miljoner kronor. Lägger man därtill det anslag som föreslås i statsbudgeten för 1968 69. Enligt reservationens förslag skulle dessa disponibla medel i stället uppgå till 37,7 miljoner kronor. Det förefaller oss reservanter som om dessa 37,7 miljoner kronor måste vara fullt tillräckligt med hänsyn till att medelsreserven för den 1 juli i fjol uppgick till inte mindre än 17,7 miljoner kronor. Det har alltså förbrukats mycket litet av dessa anslag under årens lopp. Man kan verkligen fråga sig om det finns behov av att anslå ytterligare 10 miljoner kronor för detta ändamål. Det bör under alla förhållanden räcka med 5 miljoner kronor. Chefen för finansdepartementet har förut gjort en motsvarande prutning på byggnadsstyrelsens äskanden.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
Herr talman! Vi befinner oss på denna punkt i samma läge som förra året, nämligen att reservanterna ytterligare vill beskära medelstilldelningen för inköp av fastigheter. Det kan emellertid kanske observeras att vi har att möta en opposition som uppträder på ett annat sätt än vad som är traditionellt. Oppositionens traditionella sätt att upp träda i budgetarbetet är ju följande. När vederbörande myndighet har äskat en viss summa, vilken Kungl. Maj:t har prutat på, brukar oppositionen i regel åberopa myndighetens synpunkter för en höjning av anslaget. I detta fall har byggnadsstyrelsen äskat ytterligare 15 miljoner kronor som man ansett erforderliga för att fullgöra det program beträffande fastighetsinlösen som man har framför sig. Detta avser inte enbart länsplanet utan även andra områden där staten bedriver verksamhet och har behov av fastigheter. Kungl. Maj:t har prutat ned byggnadsstyrelsens begäran med en tredjedel och sänkt anslagsäskandet från av byggnadsstyrelsen begärda 15 miljoner till 10 miljoner kronor. Hos oppositionen blåser emellertid en friskare vind, och man vill på detta håll pruta ytterligare 5 miljoner kronor bl.a. med hänvisning till en eventuell länsindelningsreform, även om herr Eliasson inte ville åberopa denna som huvudskäl. Det har emellertid ändå i propositionen redovisats en hel rad av angelägna inköp.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

Herr talman! Jag vill bara tillägga att den faktiska medelsförbrukningen härvidlag, som man kan se i 1966/67 års budget, var inte fullt 600 000 kronor. Det är mot den bakgrunden och med utgångspunkt i det faktum, att det med vårt förslag ändå finns 37,7 miljoner disponibla under nästa budgetår, som man får betrakta vårt yrkande om detta anslag på 5 miljoner, vilket vi anser vara fullt tillräckligt.

Herr talman! Jag har inte mycket att Det är möjligt att herr Lindholm finner det förvånande att oppositionen i det här fallet prutar, enligt herr Lindholms mening är det vanligare att vi i stället vill öka anslagen. Detta träffar dock inte oss inom högerpartiet så hårt, herr Lindholm. Vi har verkligen försökt åstadkomma besparingar och prutningar i statsutgifterna för att få utrymme för bla. skattesänkningar och för att åstadkomma en skuggbudget. Men vad jag finner väsentligt är att byggnadsstyrelsen i sin anslagsbedömning bl.a. tagit hänsyn till att fastighetsförvärven på vissa orter bör begränsas till följd av ovissheten om den framtida länsindelningen. Den är ju fortfarande synnerligen oviss — vi vet i dag praktiskt taget ingenting om hurudan den kommer att bli. Det är ju möjligt, herr Lindholm, att man skall inkassera denna besparing när det nu blåser en friskare vind inom oppositionen. Jag hoppas att den vinden skall blåsa även i fortsättningen!